Herr talman! Vi kommer nu att debattera området associationsrätt. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1 om kvotering i bolagsstyrelser och reservation nr 5 om förhandlingsrätt för franchisetagare. Under de senaste 20 åren har antalet egenföretagare ökat. Det finns nu 600 000 ensamföretagare, vilket är en fördubbling på 15 år. Det har skett en förändring på arbetsmarknaden med en överflyttning från anställd till egenföretagare. Fler egna företag är naturligtvis en positiv utveckling. Den växande gruppen små och ensamföretagare är en reell kraft i samhällsutvecklingen och i samhällsdebatten. Antalet fastanställningar minskar. Visstidsanställningar och projektanställningar ökar, och fler och fler av dessa går vidare till att i stället erbjudas F-skattsedel för att fortsätta sin arbetsuppgift. Numera är fastlans en växande grupp egenföretagare. En fastlans är en frilans som är knuten till en viss arbetsplats. Nya förutsättningar och en växande grupp sätter också fokus på nya utmaningar som ensamföretagare står inför. Det är försäkringar vid arbetsskada och arbetsbrist, sjukförsäkring och föräldraförsäkring som behöver anpassas för att fungera för den som är ensamföretagare till det styrkeförhållande som råder mellan små och stora företag och mellan seriösa och oseriösa företag. Det växande problemet med bluffakturor som drabbar många småföretagare kommer civilutskottet att ha en hearing om. Jag nämnde kort styrkeförhållandet mellan små och stora företag. Under senare år har franchising haft en kraftig utveckling i Sverige. Snabbmaten är kanske den tydligaste branschen, men även fastighetsförmedling, biluthyrning och städföretag är växande branscher inom franchising. Franchising under ansvarsfulla former, där båda parter ges förutsättningar för lönsamhet och har en ömsesidig lojalitet, är en utmärkt form för affärsmässigt samarbete. Sedan några år tillbaka finns det en lag som reglerar franchisegivarens skyldighet att informera en franchisetagare innan ett avtal träffas. Redan vid tillkomsten av denna lag framhölls det från många håll att den inte gav ett tillräckligt skydd för den ofta mycket utsatta grupp av småföretagare som franchisetagarna utgör. Erfarenheterna av lagen visar att det nu är det dags att ta nästa steg för att i någon mån komma till rätta med de olika förutsättningar som små och stora företag har. Redan i propositionen till lagen framhölls att franchiseavtalen är påtagligt ensidigt utformade i franchisegivarens favör. Det finns i dag ingen reell möjlighet att förhandla om eller påverka ett franchiseavtals innehåll. En följd av detta är att franchisetagaren ofta påtvingas tvivelaktiga och osäkra avtalsvillkor. Skyddslagstiftning för franchisetagare finns i dag bland annat i USA, Kanada, Frankrike, Spanien, Italien, Korea och Japan. Även Europarådet har antagit en rekommendation där medlemsstaterna uppmanas att införa lagstiftning om franchising. Vi socialdemokrater anser att det behövs ytterligare lagstiftningsåtgärder för att stärka franchisetagares ställning. Enligt vår uppfattning bör regeringen bland annat överväga att införa en förhandlingsrätt för franchisetagare, bestämmelser om uppsägning av avtalen och ekonomisk kompensation vid inlösen i samband med uppsägning samt förbjuda oskäliga avtalsvillkor. Herr talman! En viktig del för att fler ska vilja och våga driva eget företag handlar om en förenkling av regelbördan, en annan del handlar om att öka säkerheten och förbättra villkoren. Däremellan måste det finnas en balans. Lika lite som det är lockande att starta och driva eget om regelbördan är för stor, är också brister i säkerheten ett hot mot utvecklingen av nya företag. Särskilt har det visat sig att kvinnor drar sig för att starta eget då trygghetssystemen har brister. Det för mig osökt vidare till Socialdemokraternas nästa reservation som gäller behovet av en lagstiftning om kvotering till bolagsstyrelser. Ett av jämställdhetspolitikens delmål är en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattande. I de statliga bolagens styrelser är ca 51 procent av ledamöterna män; i de privata bolagens styrelser är ca 79 procent män. Trots att kvinnor utgör halva befolkningen, och trots att kvinnor utbildar sig i högre grad än män missar bolag att tillvarata den uppenbara kompetens som finns runt om i vårt land. Herr talman! Det framförs då och då i samhällsdebatten och även här i kammaren att orsaken är brist på rätt utbildning och brist på kompetens och att problemet är för få kvinnor hela vägen, så att säga. Det kan möjligen lyftas fram som en ursäkt i vissa branscher. Men även i branscher där kvinnor har vad som betraktas som rätt kompetens verkar den enskilt viktigaste kompetensen vara vilket kön man har, och rätt kompetens är uppenbarligen att ha ett manligt kön. För även i dessa branscher är män inkvoterade. Möjligen är det detta resonemang som får regeringspartierna att i stället för att driva på frågan om lagstiftning lyfta fram att man satsar pengar på mentorsprogram och utbildning för kvinnor för att så att säga få fram fler kompetenta kvinnor. Vi socialdemokrater ser gärna satsningar på mentorsprogram och möjligheter att utveckla sitt ledarskap. Men i grund och botten menar vi att problematiken inte handlar om brist på kompetens hos kvinnor utan att problematiken i stället handlar om invanda mönster och förlegade föreställningar om vilken kompetens som det är brist på. För det är inte så att kvinnor har vare sig lägre kompetens, lägre utbildning eller kortare arbetslivserfarenhet. Valberedningarna som utser styrelserna består i stor utsträckning av män som i sin tur föreslår män till styrelserna. Det är dags att göra upp med denna dolda kvotering och i stället sjösätta en lag liknande den norska som trädde i kraft redan 2003. Det är en lagstiftning som har gett gott resultat. Det är en lagstiftning som innebär att minst 40 procent av vartdera könet ska vara representerat i bolagsstyrelserna. Lagstiftningen uppfattas numera i Norge som i princip någonting odelat positivt. Det tål också att påpekas att det var Ansgar Gabrielsen, dåvarande norsk näringsminister och representant för Høyre, som genomförde denna lagstiftning. Herr talman! Det görs också gällande att detta kommer att ändras av sig självt om man bara ger det lite tid. Jag kan konstatera att det är mycket lite som händer av sig självt. Statistiken talar sitt tydliga språk. Under denna borgerliga regerings styre har mycket lite hänt. Vissa år har det enligt statistiken till och med gått bakåt. Så det är verkligen inte läge för kvinnor att hålla andan i denna fråga. Då skulle syrebrist snabbt uppstå och hälften av befolkningen förlora livet. I dag begränsas möjligheterna till inflytande för hälften av landets befolkning med ursäkten att företagen måste få ha friheten att själva bestämma om de vill fortsätta att kvotera in män. Med den nuvarande utvecklingstakten skulle det innebära att denna förändring om den ska ske av sig själv skulle ta omkring 150 år. Det är en utveckling - vi kanske ska säga avveckling - som leder till syrebrist även hos företagen. En brist på andra perspektiv, bredd och kompetens begränsar när hälften av landets befolkning inte räknas när man gör urval om vilka som ska ta plats i styrelserummen. Vem kan egentligen se det som en positiv utveckling för företagen? I dag talar man om vikten av företagens frihet att själva besluta, och det är att direkt säga att det handlar om vikten av att företagen själva ska få bestämma över hälften av landets befolknings rätt till frihet och inflytande. Att säga att kompetens måste gå före kvotering är att per definition säga att kvinnor är mindre kompetenta än män. Det finns i dag en norm för kompetens som vidmakthålls av dem som sitter i styrande positioner. Socialdemokraterna är inte beredda att stillasittande se på när företagens styrelser undanhålls från värdefull erfarenhet och kvinnor diskrimineras och drabbas av förlegade normer och värderingar.

Herr talman! Nu står vi i dag än en gång i denna kammare och debatterar bristen på jämställdhet i bolagsstyrelser, som också Hannah Bergstedt nyss tog upp här. Jag kommer i denna debatt att koncentrera mig på detta. I mer än tio år har det debatterats hur vi ska få en mer jämn könsbalans i bolag och styrelser. Det gäller både de kommunala, de politiskt styrda, styrelserna och i näringslivet. Den tidigare jämställdhetsministern Margareta Winberg satte upp mål och ett hot om lagstiftning. Då började det hända saker i näringslivet. Men när det trycket försvann stannade utvecklingen av. Under dessa tio år har det sakta gått upp för de borgerliga regeringspartierna att det är ett problem att män totalt dominerar styrelser runt om i landet. I valrörelsen både 2006 och 2010 hördes röster för åtgärder. Bland annat Folkpartiet lanserade förslag om att man skulle lagstifta om kvotering i kommunala bolag, det vill säga där ägarna är politiker. Nu finns chansen för er att rösta om det här i kammaren när vi i nästa vecka ska ta ställning till det som vi debatterar här i dag. Men då sviker ni. Den motion som Miljöpartiet väckte i höstas om könskvotering delade vi upp i två att-satser, en om kommunala och statliga bolag och en om börsbolag, för att ni åtminstone skulle kunna ansluta er till en av att-satserna om ni inte klarar av att gå hela vägen. Att bara var femte styrelseledamot i kommunala bolag är kvinna visar tydligt att mer behöver göras. Jag har låtit riksdagens utredningstjänst, RUT, göra en kartläggning av hur det ser ut med representationen efter valet 2010 och jämfört med den studie som RUT gjorde 2009. Det har blivit endast en marginell ökning av andelen kvinnor mellan 2009 och 2011 trots allt snack - från 22 till 26 procent. Det är resultatet. Denna andel är endast marginellt större än kvinnorepresentationen i börsbolagsstyrelserna. Man kan i dessa studier också se att 25 procent av de kommunala bolagen klarar av att ha en jämn fördelning enligt det så kallade 40-60-måttet, alltså att minst 40 procent av vartdera könet ska vara representerat i bolagen. 75 procent av bolagen har alltså en skev könsbalans. Det finns också en tydlig hierarkisk marginalisering. På toppen ser det betydligt sämre ut. Endast 15 procent av ordförandena är kvinnor. 85 procent av dem som leder våra gemensamt ägda kommunala bolags styrelser är alltså män. I RUT-undersökningen har man också tittat på hur det ser ut i olika partier. Den hierarkiska marginaliseringen är särskilt tydlig i Socialdemokraterna som har störst kvinnoandel med sina 44 procent kvinnliga ledamöter men endast 18 procent bland ordförandena. Hos oss i Miljöpartiet är det 33 procent kvinnliga ledamöter - den näst största andelen - och 42 procent av våra ordförande är kvinnor. Men det är ett ganska litet antal, och det är därför svårt att dra några säkra slutsatser. Man kan ändå se att de två stora partierna sätter den låga ribban, och det påverkar genomsnittet i denna studie. Noterbart är också att andelen kvinnor är större i de 30 större städerna samt i Stockholm, Göteborg och Malmö med 30 respektive 38 procent. I landstingsägda bolag är det en betydligt större andel kvinnor, men det kanske också beror på att det finns många fler kvinnor bland de förtroendevalda i olika landstingsfullmäktige. Där är 44 procent bland styrelseledamöterna kvinnor. Forskning har visat att andelen kvinnor är större när så kallade hårda frågor hanteras i nämndform jämfört med bolagsform. Det är också någonting att fundera på för oss här i kammaren. Dessutom visar forskningen att organisationsstrukturer varken är genusneutrala i uppbyggnad, teori eller praktik. Organisationer liksom deras medlemmar återspeglar alltså de kulturellt och socialt betingade konstruktionerna i samhället där män tillskrivs vissa egenskaper och kvinnor andra. Några forskare som skrivit om detta är Acker 1990 samt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Sthyre 2008. Den universella synen på den könsneutrala medlemmen är en fiktiv gestaltning som omedvetet består av bilden av en mans kropp och en mans förhållningssätt. Att mannen är utgångspunkten i organisationer, till exempel i bolagsstyrelser, marginaliserar därför kvinnor i större utsträckning än män från inflytelserika poster liksom från organisationer över lag. Vi kan inte vänta på att strukturer och normer ändras. Precis som Hannah Bergstedt från Socialdemokraterna nyss sagt här kommer det att ta flera år, kanske till och med hundratals år, innan detta ändras. Inte heller räcker det med utbildning. Förresten har Centerpartiet det väldigt konstiga synsättet att det är kvinnorna som ska utbildas. Är det inte snarare valberedningarna som behöver utbildning? Kvotering är ett medel som fungerar. Våga pröva den som ett medel! För att nå framgång i jämställdhetsarbetet behöver man förstå och bli medveten om det socialt och kulturellt skapade könet. Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti. Jämställdhetsfrågorna var centrala när vårt parti bildades. Vi introducerade det jämställda språkrörssystemet, och vi könsvarvade våra listor och kvoterade till de interna uppdragen. Att i praktiken erkänna kvinnors lika rätt till inflytande var banbrytande på sin tid. Det behövs politiska verktyg för att motverka könsmaktsordningen. Den är roten till hur kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i fråga om inflytande och resurser men också till att kvinnor och män fastnar i traditionella könsroller som är inskränkande för individers frihet. För Miljöpartiet är jämställdhet sedan länge en frihetsfråga. En aktiv politik för jämställdhet ökar livsvalen för människor. Att, som regeringspartierna och Sverigedemokraterna gör, kämpa för att bevara traditionella könsroller till exempel beträffande vårdnadsbidraget är tvärtom att kämpa för att valfriheten inte ska gälla fullt ut för såväl kvinnor som män. Angående börsbolag kontra statligt ägda bolag sade Nyamko Sabuni förra året i en Newsmillartikel: "Nu måste vi politiker sopa rent framför egen dörr." Vidare: "Siffrorna 24 procent kvinnor bland styrelseledamöter i börsnoterade företag jämfört med 46 procent i statligt ägda företag talar väl redan sitt tydliga språk?" Miljöpartiet håller med ministern om att politiker borde ta ansvar för de bolag som de själva driver. Därför har vi motionerat om och föreslagit just det. Ändå föreslår ni som representerar regeringspartierna avslag i det här betänkandet. Alltså var förslaget förra året kanske inte så seriöst menat. Moderaternas Per Schlingmann talade i valrörelsen om att Moderaterna skulle kunna tänka sig kvotering. Var det bara tomma ord? Hälften av alla svenska kvinnor, 50 procent, tycker att Sverige borde kunna införa kvotering till bolagsstyrelser. Nästan lika många kvinnliga styrelseledamöter, 44 procent, är av samma uppfattning. Det visar två undersökningar från Pricewaterhouse Coopers. Representation är en fråga om makt. Det är dags att inse att näringslivet inte på egen hand kommer att bryta ojämställdheten i näringslivstoppen - ej heller kommunala bolag. Kvotering i sig är inget mål, men den är ett medel som fungerar. Norges lag om kvotering har inneburit en klart bättre utveckling än utvecklingen i Sverige. I Norge har andelen kvinnor i styrelser ökat från 7 procent år 2003 till 40 procent i dag. Det finns inget hinder för att det skulle kunna ske även i Sverige. Våren 2006 var ett lagförslag på väg fram till riksdagen, men det hann inte läggas fram före valet. Sedan har förslaget legat i byrålådan. Det förekommer en del mytbildning. I denna kammare har jag hört det nämnas att kvinnorna i Norge har för många uppdrag och att det är därför man lyckas få upp andelen kvinnor. Detta stämmer inte. Faktum är att de män i Norge som är så kallade styrelseproffs är många fler än de kvinnor som har flera uppdrag. Jämställdhetsfrågan är en demokratifråga. Att kvinnor generellt har sämre ekonomisk makt och är sämre representerade bland chefer, i bolagsstyrelser och i ledningsgrupper är inte enbart en fråga för en handfull människor som äger företag. Sverige borde gå i Norges fotspår och lagstifta om kvotering i bolagsstyrelserna. Jag yrkar bifall till reservation 1.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

Maktstrukturer i samhället lever vidare; det vet vi. Därför är Vänsterpartiet, som också är ett feministiskt parti, mycket aktivt i kampen för att bryta mäns överordning och kvinnors underordning på alla arenor. Men könsmaktsordningen i samhället är det väldigt svårt att knäcka. Vänsterpartiet ger dock inte upp vare sig i dag eller framöver, för vi har ett stort ansvar också inför kommande generationer att verkligen se till att det blir ett samhälle där människors lika värde sätts överst på dagordningen - ett samhälle där vi har samma rättigheter och samma skyldigheter och där vi ska ha samma möjligheter oavsett kön, klass, etnicitet eller sexuell läggning. Jämställdhet är för mig en fråga om mänskliga rättigheter, en fråga om demokrati som vi inte bara lättvindigt kan vifta bort. Som jag tidigare sagt måste vi på alla plan och utifrån varje hörn klart stå upp för detta, driva ett arbete och se till det här blir verklighet även i frågor som rör könsfördelningen i privata bolagsstyrelser. Prat som hörs om att man med ljus och lykta har letat efter den mest kompetenta personen är ofta ren och skär lögn, för i de flesta fall slutar det med att det är en man som får uppdraget. All forskning inom området pekar tydligt och klart på att befattningshavare fortfarande inte väljs enbart utifrån kompetens, utan män väljer oftast män därför att de är just män. Herr talman! Under de senaste åren har fler kvinnor fått uppdrag i de privata bolagens ledningsgrupper. Det är mycket positivt, men fortfarande haltar det mycket - det är väldigt ojämställt. Det rör sig om ca 20 procent kvinnor i privata bolagsstyrelser. Men det var en väg i rätt riktning, tycker jag, när det började röra på sig under den socialdemokratiska regeringen i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi tog verkligen tag i frågan i många debatter, och förslag lades fram om lagstiftning. Då tog det skruv. Men nu kan vi konstatera att det sackat när det gäller den trenden. I juni 2005 fick en sakkunnig i uppdrag att se över frågan om en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Detta redovisades i maj 2006 i departementspromemorian Könsfördelningen i bolagsstyrelser . Bland annat föreslogs i promemorian regler i aktiebolagslagen om könsfördelning i styrelser för publika aktiebolag. Bra! Detta var, tycker jag, en ganska tydlig signal och ett tydligt förslag när det gäller att komma till rätta med den sneda fördelningen mellan kvinnor och män. Det sorgliga är att den nuvarande regeringen har beslutat att avskriva förslagen i departementspromemorian. Hur kan man bara i ett svep avskriva det här utan att se att det verkligen skulle kunna tillföra någonting som är positivt? Många gånger har jag undrat vad ni är rädda för. Är ni rädda för att fler kvinnor ska komma in i styrelser, eller är ni helt enkelt rädda för att näringslivets olika representanter ska slå bakut? Jag bara undrar. Ska det vara så svårt att kräva vissa åtgärder för att få en förändring till stånd och närma sig målet om ett jämställt samhälle på alla plan, på alla arenor? Nej, för mig är det inte svårt. För Vänsterpartiet är det inte svårt. För Socialdemokraterna är det inte svårt. För Miljöpartiet var det inte svårt. Men för Alliansen och Sverigedemokraterna är det tydligen jättesvårt att agera. Ni ser inte ojämställdheten i samhället, för annars skulle ni ha ställt er bakom denna reservation. Ert agerande i denna fråga är inte bara sorgligt utan bedrövligt. Vänsterpartiet anser att regeringen snarast ska lägga fram förslag som innebär att det ska vara en jämn könsfördelning i privatägda aktiebolags styrelser. Ni behöver inte göra allting själva, kära allians och sverigedemokrater - kolla den norska modellen så har ni mycket vunnet! Om man verkligen står för jämställdhet på olika arenor gäller det att också agera så att det blir verklighet. Den styrkan visar inte Alliansen och Sverigedemokraterna att de har när de avslår motioner.

Herr talman! I dag debatterar vi som sagt betänkandet med motioner om associationsrätt från den allmänna motionstiden. Jag skulle vilja börja med att säga att detta är ett av riksdagens verkligt viktiga betänkanden. Därför skulle jag gärna se att det fanns fler än de tolv motioner som finns i betänkandet. Vi ledamöter väcker årligen fler än 3 000 motioner; det är nästan 4 000. Av dessa handlar tolv om associationsrätt. Det tycker jag talar sitt tydliga språk. Jag skulle vilja se många fler motioner på detta område. Jag blev väldigt glad när Hannah Bergstedt från Socialdemokraterna började tala om att det aldrig har varit så många företagare i Sverige som i dag. Precis så är det. Det tycker jag är ett väldigt bra betyg, herr talman, för Alliansens politik. Vi har sett till att införa RUT, för att nämna ett exempel. RUT är någonting det har visat sig att framför allt kvinnor startar företag inom. Vi kan se också andra områden där det är kvinnor som startar företag. Därför är det viktigt att vi ser till att vidta åtgärder så att kvinnor får möjligheten, precis som män har haft under många år, att starta företag inom de områden där kvinnor till stora delar arbetar. Företagande är viktigt. Det är viktigt för vår välfärd och för att vi ska kunna fortsätta att behålla våra sunda statsfinanser och ta ansvar för ekonomin. Det är dock också viktigt, precis som jag nämnde, för att människor ska kunna förverkliga sina livsdrömmar. Nu kommer jag till själva sakfrågan. Jag kommer att beröra i huvudsak två områden från de motioner som finns i betänkandet. Det ena handlar om könsfördelningen i bolagsstyrelser, och det andra handlar om franchise. När det kommer till könsfördelningen tycker jag precis som övriga Alliansen att det är viktigt att kvinnor har möjlighet att få makt, inflytande och positioner, att de har möjlighet driva företag och att det finns jämställdhet. Jag måste dock säga att vi har olika syn på hur vi ska nå dit. Som moderat politiker, och ingående i Alliansen, tycker jag att det är viktigt att vi vidtar åtgärder som har effekt - att kvinnor kan få starta företag och skaffa sig erfarenhet som företagare. Det handlar om att skaffa sig erfarenhet som ger kompetens för att sitta i bolagsstyrelser. Jag säger detta, herr talman, därför att det precis som Hannah Bergstedt tidigare nämnde i många företagsledningar inte ingår kvinnor. Kvinnor återfinns inte på vd-positionerna och positionerna som finanschefer, försäljningschefer med mera. Det är oftast från dessa tjänster som styrelseledamöter sedan rekryteras. Därför är det viktigt precis med de åtgärder Alliansen har vidtagit. Jag tänker på tidigare näringsminister Maud Olofsson, som startade mentorprogram dit mer än 200 kvinnor blev antagna. Fler sökte för att skaffa sig nätverk, erfarenheter och kunskap. När det sedan gäller att utse ledamöter till styrelserna, vilket vi har debatterat tidigare, vill jag säga att det finns en fråga som handlar om ägaransvar och ägarrättigheter. Att vi som politiker skulle gå in och lagstifta om hur det privata näringslivet ska utse sina styrelser känns fullständigt främmande. Jag vill säga att det är en fråga som inte heller oppositionen genomförde under sina år i majoritet. Margareta Winberg talade om kvotering. Per Schlingmann har under nuvarande majoritet talat om kvotering. Jag vill ge lite perspektiv på hur det ser ut i styrelserna. För tio år sedan, 2002, var 6 procent av styrelseledamöterna i bolagen kvinnor. År 2007 var siffran 19,3 procent. Den gick ned lite grann 2008 men är i dag 22,9 procent. Jag tror på en fortsatt ökning. Vad vi egentligen bör diskutera och debattera inom politiken är dock hur vi som politiker ska kunna ta ansvar för de styrelser där vi själva har ett ägaransvar - kommuner, landsting och stat. I staten har andelen kvinnor ökat, och som nämndes tidigare finns det i storstadsregionerna fler kvinnor i de politiskt tillsatta styrelserna på kommun och landstingsnivå. Jag tycker att detta är en fråga som är angelägen. Vi politiker, oavsett partifärg, måste ta större ansvar när det gäller kommuner och landsting och kvinnors representation. Jag vill dock ta upp en annan fråga. Det har talats om könsmaktsordning och att kvinnor är underordnade. Jag vill lägga till inte ett annat perspektiv utan snarare en annan ingång, som ingen har berört. När andelen kvinnor ökar i en verksamhet säger forskningen att det finns en tendens att makten flyttar. Makten flyttar från de områden där andelen kvinnor ökar. Detta ser jag som en intäkt för hur viktigt det är att vi inte börjar kvotera. Då finns det nämligen en risk att makten flyttar. Däremot är det viktigt att vi aktivt arbetar för att skapa möjligheter för fler kvinnliga företagare. Det är nämligen från näringslivet och genom de erfarenheter personer får där som styrelseledamöter sedan rekryteras. Det tycker jag är viktigt, så att makten inte flyttar i väg och kvinnorna blir en chimär när det gäller makten. En annan fråga jag har undrat över när oppositionens företrädare har talat är: När ni talar om kvinnor och underrepresentation, varför talar ni inte om åldersdiskriminering eller invandrarfrågan? Var finns det på er agenda? Jag vill också nämna en annan fråga, herr talman, som visar hur viktigt det är att kvinnor får möjlighet att driva företag - vilket vi har sett till via RUT. Jag tänker på innovationer, uppfinningar. Vet ni hur stor andel kvinnor det är som innehar ett patent? Det är 9 procent av de patent som tecknas varje år. Så har det sett ut under lång tid. Jag vet att många utifrån de patent som tecknas går vidare och startar ett företag. Därför är det också när det gäller uppfinnande viktigt att se till att kvinnor startar fler företag. Där välkomnar jag återigen de insatser som Alliansen har vidtagit, bland annat att tillsätta forskningsutredningar för att se efter varför det är så att få kvinnor uppfinner och går vidare. Jag bedömer att vi har vidtagit många åtgärder. Nu ser jag att min talartid tickar i väg. Franchise ska jag säga ett par ord om, herr talman, innan jag lämnar talarstolen. Hur ser den typiske franchisetagaren ut? Jo, det är en småföretagare, ofta verksam inom en stor kedja. Det finns fler än 24 000 franchisetagare inom en vid spridning av företag. Det nämndes flera här. Posten är ett, Anticimex ett annat. 7-Eleven och McDonalds talas det ofta om. Ikea nämndes inte här. Men det är några exempel på verksamheter där franchisetagare finns. Jag vill också nämna att franchiseföretagen ingår ett avtal mellan två parter, mellan franchisegivaren och tagaren. Jag vill också säga att ett avtal inte kan ändras ensidigt av en part under en innevarande mandatperiod - detta har jag inte hört någon av de tidigare talarna säga - utan det krävs en överenskommelse mellan två parter för att göra det. Jag understryker detta därför att det är en viktig del när det gäller franchisetagandet. Det kommer mer om franchise senare från allianskollegerna. Vi delar som sagt talartiden och ingången i områdena.

Herr talman! I utskottsbetänkandet hänvisar majoriteten, det vill säga Moderaterna och de övriga allianspartierna ihop med Sverigedemokraterna, till "vilka som fått frågan om styrelseuppdrag av dem som utbildats". Men ni redovisar inte om insatsen verkligen gav resultat. Hur många fick styrelseuppdrag? Tyvärr visar siffrorna att det inte har varit någon väldans ökning och att det fortfarande är en klar majoritet av män i bolagsstyrelserna, både på den kommunala och på den privata sidan. I RUT-undersökningen kan man se att könsfördelningen av styrelseledamöter i kommunala energi och bostadsbolag när det gäller Moderaterna är 81,3 procent män. Margareta Cederfelt pratade om kvinnligt företagande och om förutsättningarna. Det är också så att många kvinnor värderar trygga socialförsäkringar för att våga starta företag. Tyvärr har socialförsäkringarna förändrats så att det har blivit svårare för småföretag. En egenföretagare får till exempel inte längre välja färre karensdagar än sju dagar, vilket gör att en del kvinnor funderar både en och två gånger om de verkligen ska starta företag. Delar Margareta Cederfelt Per Schlingmanns idé om att om inget händer kan en lagstiftning vara tänkbar till 2014?
Herr talman! Först och främst, Gunvor G Ericsson, är det Alliansens förslag som finns som huvudförslag i betänkandet. Vad sedan övriga partier väljer att göra är upp till varje parti att ta ställning till, precis som Miljöpartiet tidigare har skrivit reservationer tillsammans med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Detta känner säkert Gunvor G Ericsson till. När det gäller kvinnors representation i de privata bolagsstyrelserna var det 2011 första gången som den uppgick till över 20 procent. Detta känner säkert också Gunvor G Ericsson till. Min motfråga är: Varför gjorde ni ingenting under tidigare mandatperioder? Vi har sett till att vidta åtgärder, styrelseprogram som jag nämnde, och forskningsinslag. Vi har även lagstiftat när det gäller RUT, inom vilket det har visat sig att det är en majoritet av kvinnor som startar företag. Är inte detta väldigt tydliga och konkreta åtgärder? Precis som när det gäller ROT-avdraget, som ni införde och som vi har fortsatt med, där det framför allt finns manliga företagare, är det viktigt att vi inom de områden där det finns många kvinnor ser till att det finns möjligheter för kvinnor att starta företag.
Herr talman! Jag noterar att Margareta Cederfelt inte svarar på min fråga om hon delar Per Schlingmanns idé att om inget händer är det möjligt att lagstifta 2014. Jag är helt säker på att också denna kammare är intresserad av vad Moderaterna som ett av de allianspartier som har lagt fram det här förslaget tycker. Att jag sedan redovisar vilka som står bakom majoriteten är en sak. Det är klart att det är Alliansens förslag, men ni har med hjälp av Sverigedemokraterna bildat en majoritet, precis så som det blir i den här kammaren ibland. Frågan är vad Moderaterna kommer att driva på för att vi ska nå en jämnare fördelning. Jag tror att vi i grunden är överens om att vi ska ha en jämn fördelning, men med den takt som har varit har det inte gått speciellt snabbt. Att det skedde en ökning från 2009 till 2011 med 4 procent är ju inte speciellt snabbt. Och att Margareta Cederfelts eget parti har 18,7 procent kvinnor i de kommunala bolagsstyrelserna är inte direkt imponerande. I anförandet nämndes att makten flyttar - ja, det finns forskning som visar på det. Men då är frågan om man inte ska påverka och ändra attityder och normer i stället för att stänga ute kvinnor och fortsätta kvotera in män, för det är faktiskt det som sker. Jag hoppas att jag kan få ett svar på vad som är Moderaternas partilinje i denna fråga.
Herr talman! När det gäller hur det ser ut med maktordningen nämnde jag att den flyttat. Detta är ett faktum som Gunvor G Ericsson säkert känner till, och det är därför jag lyfter fram frågan. Jag återvänder till att vi har vidtagit åtgärder. Vi ser till att det blir utbildning, att det bildas nätverk, och vi har tillsatt forskning för att kunna gå vidare. Det är detta som är grundstenarna för att vi ska kunna få en förändring så att också kvinnor räknas och kan ta plats på samma villkor som männen.

Herr talman! Margareta Cederfelt började sitt anförande med att säga att det är viktigt att kvinnor har en möjlighet att få makt och inflytande och att det är en viktig fråga när det gäller jämställdheten. Då undrar jag varför man inte kan ställa sig bakom de motioner som är framlagda från oppositionspartierna i den här frågan. Jag undrar naturligtvis också vad som är Margareta Cederfelts recept för att kvinnor ska kunna få just mer makt och inflytande. Efter något andetag nämnde Margareta Cederfelt att makten flyttar ju fler kvinnor som finns på en arbetsplats. Ja, det stämmer, och det är en del i könsmaktsordningen i samhället. Det är en del i samhällets normer. Då undrar jag vad som är Moderaternas recept för att makten inte ska flyttas. Är det att det inte ska vara för många kvinnor, att de inte ska vara i majoritet på en arbetsplats eller i en styrelse? Eller vad tänker Margareta Cederfelt göra åt den problematiken?
Herr talman! Mitt recept är att Alliansen fortsätter att driva sin politik. Jag har nämnt flera av de åtgärder som vi har vidtagit, Marianne Berg. Det är mitt recept och mitt förslag på hur vi ska kunna gå vidare. Varför vi från Alliansens sida inte har velat bifalla motionerna är helt enkelt att vi inte tror på den politik som har beskrivits i motionerna. Jag vill ge ett exempel på en viktig funktion där den första kvinnliga innehavaren kom från ett borgerligt parti - en viktig funktion, en viktig position. Det handlar om talmannen. Den första kvinnliga talmannen, Ingegerd Troedsson, var moderat. Den andra kvinnliga talmannen var socialdemokrat. Jag tycker att detta också är en viktig fråga att lyfta fram. År 1919 fick kvinnor rösträtt. Det var fem kvinnor som kom in i riksdagen. I dag räknas riksdagen som det mest jämställda parlamentet i världen, och då säger jag jämställda utan kvotering. Det finns möjligheter att uppnå jämställdhet utan kvotering, och detta är vad Alliansen arbetar för och tror på.
Herr talman! Margareta Cederfelt säger att Alliansen jobbar och driver på för jämställdhet. Jag anser inte att ni har någon politik för jämställdhet över huvud taget. Då skulle ni inte vara så negativa till att försöka föra fram något radikalt för att kunna förändra situationen även i privata bolagsstyrelser. Jag tycker det är lite märkligt att man pratar om jämställdhet i stora ord och ändå inte gör någonting. Vi vet att många kvinnor har högre kompetens och högre utbildning än män, men de får ändå inte plats i dessa styrelser. Jag undrar vad Alliansen och Sverigedemokraterna är rädda för. Varför är ni rädda för att lagstifta om att fler kvinnor ska få plats i styrelserna? Är ni rädda för att det ska vara fler kvinnor i styrelserna? Eller är ni rädda för att näringslivet sparkar bakut?
Herr talman! Varför kan ni inte se de reella åtgärder som Alliansen har vidtagit, Marianne Berg? Varför kan ni inte bejaka RUT-avdraget? Det är ett stort antal kvinnor som startar företag just på grund av RUT. Varför kan ni inte bejaka de insatser som Maud Olofsson har vidtagit? De har de facto gett resultat och visar att kvinnor går framåt. Varför kan ni inte bejaka den forskningsinsats som vi har beslutat om och som handlar om att man ska se över hur innovationer, uppfinningar, utvecklas och hur kvinnor kan få en större del av detta? Varför, Marianne Berg? Detta är tre konkreta åtgärder för hur kvinnors företagande och kvinnors representation i styrelser ska kunna öka.

Herr talman! Jag hoppas att jag missförstod Margareta Cederfelt lite grann när det gäller att man inte ska arbeta för att ge kvinnor mer inflytande eftersom makten då riskerar att flyttas. Det vore fruktansvärt om det är den utvecklingen vi ska se framför oss. Precis som Margareta Cederfelt noterade var det under socialdemokratiskt styre som lagstiftningen var aktuell. Reaktionen från näringslivet var ju att de skulle klara det själva. Trots det kan vi konstatera att det inte har gått så bra för dem att fortsätta med detta själva. Precis som Margareta Cederfelt har tagit upp har det vidtagits en del åtgärder i form av utbildning för att ge kvinnliga ledare kompetens och utveckling. Trots det ligger vi på en procentsats på 22,9. Jag undrar om Margareta Cederfelt och regeringen verkligen är nöjda med de här siffrorna och den här utvecklingstakten med tanke på att det dröjer väldigt länge innan vi kan se någon förändring? Margareta Cederfelt frågade varför vi aldrig tar upp diskrimineringsgrunder som ålder och invandrare. Bland dem finns det också kvinnor, och vi gör ingen skillnad mellan invandrade kvinnor och svenska kvinnor och mellan gamla och unga kvinnor. Regeringen satsar på att utbilda för att öka kompetensen. Då undrar jag om det är brist på kompetens som gör att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i bolagsstyrelser.
Herr talman! Hannah Bergstedt undrade om jag har sagt att kvinnor inte ska ha makt. Det var inte det jag sade. Jag sade att det finns forskning - detta handlar framför allt om sociologisk forskning - som visar att där andelen kvinnor ökar finns det en tendens att den makt som har funnits minskar. Det var det jag sade och ingenting annat. Är jag nöjd som det ser ut? Nej, det är därför som vi i Alliansen till exempel har tillsatt mentorprogrammet. Om Hannah Bergstedt hade lyssnat på vad jag sade hade hon hört att det handlade om den kompetens om erhålls genom att man befinner sig på ledande positioner inom företagandet. Den saknar kvinnor till stor del. Det handlar också om nätverksbyggandet. Det var en fråga som Hannah Bergstedt lyfte upp tidigare. Det är där det finns en viktig del för kvinnor, och vi har sett till att den ska kunna utvecklas. Jag tycker - det har jag också sagt - att det är en ägarfråga att avgöra vem som ska sitta i en styrelse. Vi ska inte tumma på ägarens ansvar. Det tycker jag är centralt. Det gäller både vem som ska sitta i styrelsen och andra frågor. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Hannah Bergstedt. Vad anser Hannah Bergstedt om alla dessa socialdemokratiska kommuner där andelen kvinnor i de kommunala bolagen är låg? Vilka åtgärder har Hannah Bergstedts kolleger i de socialdemokratiskt styrda kommunerna vidtagit för att öka andelen kvinnor? Vi kan ta några av de norrländska kommunerna till exempel.
Herr talman! Det är kanske den absolut lättaste frågan att svara på. Det är naturligtvis inte bra. Jag sitter ju på svaret. Är det så att man inte ser till att ta ansvar för den här frågan ens i socialdemokratiskt styrda kommuner behövs det naturligtvis en lagstiftning. Även i socialdemokratiskt styrda kommuner råder det förlegade normer och värderingar på samma sätt som det gör i regeringen. Det är ingen nyhet. Jag ställde frågan om det behövs mer utbildning och om det är brist på kompetens. På den svarar Margareta Cederfelt ja. Det är alltså brist på kompetens hos kvinnor, och därför krävs det utbildning i ledarskap. Den bristen är orsaken till att kvinnor inte finns i styrelserummen. Jag och Socialdemokraterna delar inte den uppfattningen, utan vi anser att det är förlegade normer och värderingar, och de finns självfallet även i socialdemokratiskt styrda kommuner. Det sista Margareta Cederfelt gjorde var att prata om ägarrättigheter. Då vill jag ställa en fråga. Är ägarrättigheterna viktigare än kvinnors rättigheter?
Herr talman! Ägarfrågan är viktig. Det är ägaren som utser styrelsen. När det gäller detta med kompetens hoppas jag att Hannah Bergstedt kan hålla med mig om att det ger kompetens att sitta på en exekutiv befattning i börsnoterat företag. Eftersom det är få kvinnor på dessa befattningar kan det ge efterverkningar när det gäller styrelsen. Det är därför som det är så viktigt att kvinnor också finns på de exekutiva nivåerna. Det är en fråga som vi arbetar med. Hannah Bergstedt har också sagt att kvinnor har en brist på nätverk och många gånger står utanför. Det är därför som det är så viktigt att vi ser till att kvinnor kan bygga sina nätverk. Se till att ni biträder RUT nästa gång! Där finns det många kvinnor som driver företag och skaffar sig en exekutiv erfarenhet.

Herr talman! Nu funderar säkert de tidigare debattörerna på om en man vågar gå in i debatten om könskvotering i aktiebolags styrelser. Ja, det vågar jag. Jag ifrågasätter inte de uppgifter som har lämnats av de tidigare debattörerna här. Situationen är inte tillfredsställande. Det kan vi vara överens om, och det är vi överens om i allianspartierna också. Det är därför som vi har sett till att regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att få till stånd en förändring vad beträffar sammansättningen i de börsnoterade bolagens styrelser och även i offentliga bolags styrelser. Vad gäller de offentliga bolagen, alltså kommunala och regionala statliga bolag, är det naturligtvis vi själva som inte har varit tillräckligt duktiga på att se att det finns kvinnor som skulle kunna fylla de platserna. När det gäller börsbolagen har jag flera utgångspunkter. Först och främst är det här en ägarfråga. Jag tycker inte att vi som lagstiftare ska gå in i de här frågorna och styra vad bolagsstämman ska bestämma när det gäller sammansättning av en styrelse i ett bolag. Det kan vara riktigt i ett bolag att det är fler män i en styrelse, och det kan vara riktigt i ett annat bolag att det är fler kvinnor, men jag tycker faktiskt att det är aktieägarna på bolagsstämman som ska bestämma. Lagstiftning är i den här frågan fel väg. Till det kommer också att ett antal av de kvinnor som är styrelseproffs själva klargör att de inte vill ha någon kvotering. De vill helt enkelt bli invalda i en bolagsstyrelse på grund av sin kompetens och sina egna kvaliteter. Målen med könskvotering är vi egentligen överens om, men medlet som upptas i reservation 1 är helt felaktigt. Jag hade egentligen tänkt tala en del om andra associationsrättsliga frågor som i varje fall i min värld är av väl så stort intresse som den som vi nu har diskuterat länge. Reglerna om tvångslikvidation av aktiebolag och personligt betalningsansvar för styrelseledamöter är oerhört centrala saker som har kommit alldeles fel i samhället. De är i dag föremål för en, i och för sig, kreativ affärsidé där några juristfirmor driver in oerhört stora pengar på ett sätt som är minst sagt tveksamt. De här reglerna borde vi ta bort, och det har vi också lagt fram en motion om och arbetar för. Nu har regeringen nyligen tagit ett steg på den vägen, och det hälsar vi med tillfredställelse. Den tredje frågan jag tänkte tala om är franchising. Margareta Cederfelt har berättat en del, och vi vet nu att det inte bara handlar om 7-Eleven och McDonalds. Posten har ett franchiseavtal med ett antal Icaaffärer, bensinstationer och så vidare. Hela Anticimex i Sverige är uppbyggt på franchising. Vandrarhem är uppbyggda på franchising på många ställen. Det finns många sådana här franchiseavtal. 24 000 har vi fått uppgift om att det skulle röra sig om. Det är klart att det finns en och annan franchisetagare som är missnöjd. Men när man läser Socialdemokraternas motion undrar man om alla franchisetagare är missnöjda, och då undrar man varför de har ingått de här avtalen. Om man följer pressen ser man att det inte är särskilt många fall med missnöjda franchisetagare som beskrivs. Det är faktiskt ett fåtal. Det finns en etisk nämnd inom franchiseföreningen som handlägger tvister mellan franchisetagare och franchisegivare. De har ett eller två ärenden om året. Det är alltså ett eller två av 24 000 avtal. Det finns en lagstiftning som är fem år gammal som ännu inte har prövats i domstol, för ingen har fört något ärende till domstol. Då ställer man sig frågan: Vad är det som driver Socialdemokraterna att lägga fram den här motionen? Jag tror helt enkelt att man ser på franchising på samma sätt som på relationen mellan småföretag och stora företag. Vi har ju ett problem i det här samhället med en obalans mellan riktigt stora företag och småföretagare. Det känner vi alla till. Vi har också arbetat med det i civilutskottet och till och med tidigare i lagutskottet, och det kommer ett arbete som regeringen har lovat att ta upp här nu till hösten, nämligen att se över 36 § avtalslagen som handlar om möjligheter för en småföretagare att få ett avtalsvillkor jämkat. De möjligheterna är ganska begränsade i dag, men motionen och tillkännagivandet som finns sedan några år tillbaka går ut på att man ska öka möjligheten att jämka de här avtalen. Det ser jag som en mycket bra väg framåt.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

Herr talman! Vart tog det folkparti vägen som tog jämställdhet på allvar? Var är det folkparti som drev på för kvotering av föräldraförsäkringen och fick igenom den första pappamånaden? Nu har Folkpartiet en jämställdhetsminister som säger att hon inte är feminist. Hon vill heller inte använda de medel som fungerar för en jämnare representation i bolagsstyrelserna. Men förra året hände något ändå. Då gjordes ett utspel som öppnade för möjligheten att införa kvotering i offentliga bolag. Det var ett förslag från Folkpartiets jämställdhetsgrupp från landsmötet i höstas. Enligt uppgift har dock inget hänt på departementet ännu, utan frågan vilar, som det heter. Frågan är då: Vad är Folkpartiets linje när det gäller att få till effektfulla åtgärder för att få en jämn könsrepresentation? Jan Ertsborn redovisade i sitt anförande och hänvisade till regeringens åtgärder. Men var det rätt åtgärder? Var det åtgärder som fungerar? Sedan har jag också en fråga om vilka fakta Jan Ertsborn har när han hänvisar till att kvinnor i styrelser inte vill ha kvotering. I en undersökning som jag hänvisade till i mitt anförande och som var gjord av Pricewaterhouse Cooper sade 44 procent av kvinnorna i bolagens styrelser att de var för kvotering. Och av tillfrågade kvinnor generellt sett var 50 procent för kvotering.
Herr talman! Jag har inför den här debatten inte ägnat mig åt att läsa siffror, undersökningar och utredningar som har gjorts i den här frågan, och jag har ingen anledning att betvivla de uppgifter som Gunvor G Ericson lämnar här i dag. Situationen är den att vi är missnöjda med det läge som råder, och det är det inte bara Folkpartiet som är, utan det gäller hela Alliansen. Det utspel som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni gjorde för någon tid sedan om de kommunala och landstingsägda bolagen var naturligtvis ett sätt att gå vidare och en bra signal till de kolleger som vi har inom politiken som faktiskt skulle kunna åstadkomma en bättre tingens ordning i det här sammanhanget. Tyvärr är det alldeles uppenbart att det inte blivit någon större förändring efter det senaste valet. Vi vill fortsätta att försöka komma fram och har samma målsättning, men medlet med en lagstiftad könskvotering är vi emot i Folkpartiet, och det kommer vi såvitt jag kan förstå att vara även framåt i tiden.
Herr talman! Det är bra att Jan Ertsborns Folkpartiet erkänner att situationen inte är bra. Det har vi en gemensam syn på. Men delar inte Folkpartiet ändå synen att det behövs åtgärder som fungerar och att det inte har varit lyckosamt, till exempel nu när man lyfte fram förslaget att faktiskt lagstifta på kommunal nivå? Finland har en kommunal lagstiftning. Norge har en lagstiftning som gäller för börsbolagen. Kanske vi kan lära av båda de här länderna. Min fråga blir: Driver inte Folkpartiet på frågan om kvotering åtminstone för de kommunala bolagen? Vi valde medvetet när vi lade fram motionen i höstas att dela upp motionen i två att-satser - en vad gäller kommunala bolag och en vad gäller de börsnoterade bolagen. Vi hör att Alliansen inte vill ha det. Kan man åtminstone tänka sig att ta ett steg, även om vi skulle vilja använda metoden fullt ut? Den RUT-undersökning som jag lät göra visar att vi tyvärr inte är duktiga på den kommunala nivån heller. Socialdemokraterna har, som jag sade tidigare, starkast representation av kvinnor med 36 procent. Folkpartiet har 25 procent kvinnor i de kommunala bolagsstyrelserna. Det finns alltså mycket att göra. Därför skulle en lag om kvotering på kommunal nivå kunna vara möjlig. Min fråga är: Kommer Folkpartiet att driva på för en lagstiftning på den kommunala sidan?
Herr talman! Ja, Folkpartiet kommer att driva på frågan. Den är i allra högsta grad levande. Som många säkert känner till håller vi nu på att arbeta om vårt partiprogram, och i det ingår frågan om jämställdhet överlag, inte bara vad beträffar bolagsstyrelser. Det måste till ett antal nya åtgärder för att öka jämställdheten i samhället. Vi hade så sent som i förra veckan en diskussion om detta. Det pågår alltså ett arbete inom Folkpartiet. Just nu kan jag inte lägga fram några konkreta förslag. Det kommer ytterligare förslag, men det kommer inte att bli lagstiftningsvägen när det gäller aktiebolagens styrelser.

Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer, och följaktligen yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har valt att lägga sitt samlade fokus på frågan om kvotering i bolagsstyrelser, och det gör jag också. Att den ekonomiska makten i samhället är samlad hos män är ett problem. Likaså är det ett problem att män i allt mindre grad satsar på högre utbildning. "Vi går mot ett lågutbildat manligt proletariat, ett högutbildat kvinnligt proletariat och en manlig maktelit på toppen." Så säger Högskoleverket i en rapport från 2008 och konstaterar att det faktum att kvinnor är högre utbildade inte alls tycks påverka löneutveckling och karriär, utan att vi ändå har att hantera en manlig maktstruktur som inte ännu luckrats upp till följd av kvinnors högre utbildning. Är det en tidsfråga eller krävs det särskilda insatser? Frågan är het också inom Centerpartiet. Jag har i min hög med underlag inför den här debatten två debattartiklar undertecknade av partikamrater till mig. En är tydligt emot kvotering som metod och en annan tycker att den möjligheten inte ska avfärdas. Jag tycker nog att vi, innan vi börjar hacka sönder toppen på isberget, ska ägna oss mer åt det som finns under vattenytan, för någonstans innerst inne förstår vi nog att berget kommer att flyta upp lika fort som vi hackar sönder det. Vi kan börja med att konstatera att det går att belägga att företag med fler än tre kvinnor i toppen i genomsnitt är lönsammare än de som har färre. Det gäller inte i Sverige utan globalt. Dessa bolag, säger McKinsey i en rapport, har 41 procent bättre avkastning, 56 procent bättre rörelsemarginal, en bättre personalpolitik, större delaktighet och är bättre på att belöna duktiga medarbetare. Tillsammans med de högre ambitionerna hos kvinnor att skaffa sig en god utbildning borde det räcka som argument för valberedningarna i Sveriges börsbolag att ta in fler kvinnor i sina styrelser. Nu vill oppositionen lagstiftningsvägen få företagen att göra det självklara, nämligen se till att de blir lönsammare. Jag tror inte att det fungerar. I själva verket är det nog så att det ännu inte gått upp för valberedningarnas ledamöter att andelen kvinnor som äger och driver företag stadigt ökat och att mer än en tredjedel av alla företag som startas i Sverige nu drivs av kvinnor. Med all respekt för annan kompetens tror jag att egna erfarenheter av företagande är något som valberedningarna aktivt söker när de tillsätter styrelseposter i börsbolag. Om valberedningarna vidgade vyn och såg vad som sker i exempelvis de statliga företagen kunde de konstatera att det under Alliansens tid vid makten skett en kraftig förbättring och att det nu i princip är ett 50/50-förhållande mellan män och kvinnor i styrelserna och att även andelen vd:ar i statliga bolag har ökat. Centerpartisten Annika Qarlsson har motionerat om en satsning på utbildning av valberedningar och på fortsatt arbete med styrelsekraft. Det i kombination med ytterligare insatser för att stimulera det entreprenöriella lärandet och satsningar på entreprenörskap, även i de traditionellt kvinnodominerade yrkena, tror jag är den bästa och enda vägen framåt. När valfrihetsreformer öppnar upp för företagande i vård och omsorg blir det tydligt hur eftersatt entreprenörskapet varit i de utbildningar som kvalificerar till dessa yrken. Detta bör göras utan att glömma de kvinnor som är verksamma inom industrin och byggbranschen som ingenjörer, chefer, arbetsledare och på verkstadsgolven. Det gäller för oss att ta vara på och fortsätta de satsningar som gjorts för att få tjejer att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap. Här får vi inte glömma de små regionala högskolorna, som ofta har ett starkare band till näringslivet än vad universiteten har. Herr talman! När jag säger att vi borde ägna oss mer åt den delen av isberget som ligger under ytan menar jag de mönster och traditioner som gör att kvinnor alltjämt i liten utsträckning kommer i fråga som företagsledare och styrelseledamöter. Det handlar om sådant som vi skapar hemma när vi fostrar våra flickor och pojkar, sådant som grundläggs i skolan och som sedan påverkar oss genom livet via medier och reklam. Det kan gälla sådant som hur vi väljer att ta ut föräldraledighet och VAB-dagar. Inget av detta syns ovan vattenytan, men det riskerar att få till resultat att vi aldrig någonsin når en jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser, trots många positiva signaler om att vi är på väg åt rätt håll. Jag har ännu inte tappat tron på människans förmåga att fatta rationella beslut. I det läge där vi nu befinner oss skulle det vara kontraproduktivt, menar jag och Centerpartiet, att lagstifta om könsmässig kvotering. Då kunde vi lika gärna också bestämma vilken ålder det ska vara på styrelseledamöterna, vilken utbildning och erfarenhet de ska ha, varifrån i landet de kommer och så vidare. Den sortens ingrepp i företagens beslutanderätt står i strid med vår företagstradition och skulle bidra till att försämra företagsklimatet i Sverige. Vi har just nu annat att fokusera på. Det gäller att förbättra företagsklimatet och öka svenska företags lönsamhet och konkurrenskraft, inte att sitta i riksdagen och besluta hur bolagsstyrelserna ska vara sammansatta. Kvotering har prövats i Norge, och därmed kan vi inte påstå att det är felaktigt. Jag hör inte till dem som anser att vi helt ska avfärda tanken. Det skadar inte att frågan diskuteras i riksdagen så att vi sätter lite press på den. Det är börsbolagen, deras ägare och bolagsstämmor, som har att se till bolagens och aktieägarnas bästa. Det är de som har bollen. Vill de ta till sig goda exempel och se till att lönsamheten i deras företag förbättras genom en jämnare könsfördelning har de chansen nu.

Herr talman! Jag har, precis som många andra, valt att fokusera på könsfördelning i bolagsstyrelser med mera. Jag vill börja med att säga att vi kvinnor inte behöver positiv särbehandling genom kvotering. Vi behöver inte redan som små höra att vi är offer för en samhällsstruktur som vi själva inte kan påverka. Vill vi uppnå riktig jämställdhet måste flickor och unga kvinnor redan från början få veta att de duger, att de är kompetenta och starka nog att ta ansvar för sitt eget liv. Vi måste sluta att se kvinnan som svag och oförmögen att vara självständig och drivande. Herr talman! Kvinnors representation i bolagsstyrelser har blivit något bättre, men den är långt ifrån bra. Dock är det både min och mitt partis åsikt att kvotering är fel väg att gå. Än mindre bör det lagstiftas om det. Om vi vill stå upp för rättvisa och likabehandling innebär varje avsteg att vi lägger grund för en ny orättvisa och att vi frångår principen om lika rättigheter för alla. Om vi definierar ordet "jämställdhet" som lika rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor, hur kan då kvotering bli rätt? Att diskriminera positivt innebär också att diskriminera någon annan negativt. Särbehandling och olika spelregler har aldrig skapat rättvisa, snarare tvärtom. Kvotering riskerar således att bli något kontraproduktivt. Kvotering kan också leda till minskat inflytande och minskad trovärdighet för kvinnor. Den förringar och misstänkliggör dessutom kvinnors kompetens. Jag menar att kvotering innebär att människor kollektiviseras och ges egenskaper utifrån kön i stället för att man ser varje människa som en egen individ. Kvotering är för mig konstlat, orättvist och diskriminerande. Jag ställer inte upp på den kvinnosyn som jag menar att kvotering ger uttryck för och som säger att kvinnor är svaga och inte kan ta ansvar för sina egna liv, att vi är så svaga att vi behöver samhällets hjälp för att lyckas göra karriär. Som ordförande för Sverigedemokraternas kvinnoförbund står jag upp för att den bästa jämställdhetspolitiken är den som river hinder och som inte ägnar sig åt social ingenjörskonst. Med risk för att låta lite oseriös måste jag säga att debatten känns lite som programmet Hipphipps sketch Dagens i-landsproblem . Här står vi och diskuterar kvinnors plats i styrelser som om det vore den viktigaste frågan för kvinnor och kvinnors största problem. Hur många kvinnor tror ni egentligen anser att detta är det största problem vi har? Herr talman! I dagarna har det uppmärksammats att det var tio år sedan Fadime mördades och begreppet "hederskultur" blev allmänt känt. Det är för mig och många andra kvinnor en mycket viktigare fråga. Men detta verkar det inte finnas någon vilja att debattera, förmodligen därför att det är en mycket känsligare fråga och dessutom lite obekväm. Det är till och med så att vissa partier inte ens vill använda sig av ordet "hedersvåld". Nu menar jag naturligtvis inte att vi ska stå här och debattera hedersvåld i samband med könsfördelning av styrelser. Det jag vill ha sagt är att jag tycker att fokus hamnar fel när vi pratar om jämställdhet. Herr talman! Jag yrkar från Sverigedemokraternas sida bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna. Jag menar att en bättre åtgärd är att stärka kvinnors självförtroende, så att fler kvinnor vågar tacka ja till att sitta i bolagsstyrelser.

Herr talman! Jag har egentligen bara en fråga till Carina Herrstedt och Sverigedemokraterna. Anser ni att kvinnor har samma möjligheter som män? Om inte, vad är det i så fall som frånhåller kvinnor från att ha samma positioner i bolagsstyrelser?
Herr talman! Till viss del anser jag att kvinnor har samma möjligheter. Man har kanske inte samma chans, men man har samma möjlighet att ta sig in och söka platser i styrelser. Det som kanske gör att man inte får den möjligheten menar jag handlar om att det behövs en attitydförändring i samhället i stället. Vi måste visa att det är okej för kvinnor att satsa på en karriär och att sticka ut och tuffa till sig lite. Det krävs en attitydförändring i samhället.
Herr talman! Om jag tolkar Carina Herrstedt rätt är det brist på tuffhet och kompetens som gör att kvinnor inte tar plats i beslutsfattande positioner. Då är det särskilt intressant att konstatera att det är 18 män och 2 kvinnor i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Är orsaken att det finns en struktur även i ert parti som gör att det inte är tillräckligt tuffa eller kompetenta kvinnor?
Herr talman! Inte någonstans har jag pratat om att det skulle handla om kompetens. Jag menar inte att kvinnor besitter sämre kompetens. Vi har precis samma kompetens, men det har inte varit lika legitimt i samhället att en kvinna väljer att skaffa sig en karriär. Det finns gamla strukturer i samhället som innebär att kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen. Jag tror att vi måste ändra den strukturen i stället. Ja, Hannah Bergstedt, att vi inte har så många kvinnor i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp är kanske till viss del en följd av att det inte finns tillräckligt tuffa kvinnor; det krävs att man är ganska tuff med tanke på det man får utstå där. Men samtidigt har vi fördubblat antalet kvinnor i partistyrelsen och så vidare. Även vi är på gång där.

Herr talman! Associationsrätten är den legala grunden för ett organiserat, transparent och effektivt sätt att ge möjlighet för människor att samarbeta om olika saker: starta daghem, göra gemensamma inköp, hjälpa varandra eller till och med bygga en bilfabrik. Olika associationsrättsliga former har olika syften. Det är vi politiker som ger ramverket. De principer som är viktiga är äganderätten, transparensen och risktagandet. Det är egentligen inte speciellt mycket diskussioner kring dessa frågor, möjligtvis lite grann om äganderätten. Det är viktiga frågor hur vi ska organisera oss och vilka typer av associationsrättsliga former som vi behöver i vårt land. I Europa finns det ett antal olika former. Ekonomiska föreningar finns det en motion om. Det är intressant att se att det också finns en utredning som kommer att titta på förhållandet mellan aktiebolag och ekonomiska föreningar. Att ha ett vinstdrivande aktiebolag är inte nödvändigt. Därför behövs kanske en utredning som klargör det. Det ser vi fram emot. Låt mig prata lite grann om franchising. Franchising är en avtalsform där en franchisegivare lägger fram ett förslag till en franchisetagare. Syftet med lagstiftningen är att man ska ha en klarhet och öppenhet innan man går in i det hela. Därför tycker jag liksom mina kolleger på allianssidan att den motion som återkommer rätt ofta från Socialdemokraterna är lite oklar och egentligen ganska onödig. Man vet vad man går in i. Man kan alltid tacka nej till ett avtal. Det går alltid att skaffa sig juridisk kompetens för hur man ska hantera det hela och vad man går in i. Vid sidan om avtalet har vi en civilrättslig lagstiftning när det gäller avtalsrätt och köprätt. Den gäller utanpå det här, varför vi menar på att det inte är nödvändigt att stärka franchisetagarna. Vi har den lagstiftning som behövs. Ett förbud mot oskäliga avtalsvillkor finns i 36 § i avtalslagen. Det är ingenting nytt. Alla dessa saker finns i avtalet. Transparensen ska vara god. Är den inte det finns den etiska nämnden att gå till. Antalet fall där är väldigt litet. Finessen med den etiska nämnden är att ärendet kan publiceras efter utslag. Det gör att det blir en väldig badwill för franchisegivaren om denne hamnar där. Vi menar att detta är en lagstiftning som finns, är till fyllest och fungerar väl. Herr talman! Jag kan inte underlåta att nämna kvotering till bolagsstyrelser. Givetvis måste vi se till människan och dess kompetens, kunskap och så vidare. Där skiljer sig män och kvinnor inte åt. På basis av detta menar jag att det inte hade skadat om vi hade haft fler kvinnor i bolagsstyrelser. Jag tror att den kompetensen väl hade tagits till vara. Genom utvecklingen i samhället ser vi också att vi får mer och mer kompetenta kvinnor. De är och kommer säkert att bli attraktiva för de bolagsstyrelser som finns. Däremot menar jag att det inte ska behövas någon kvotering. Kvotering är att lägga sig i äganderätten och att ta bort ansvaret från bolagsstyrelsen. När det gäller ansvaret vill jag också påpeka att om man sitter i en bolagsstyrelse har man ett straffrättsligt ansvar. Det kan bli riktigt illa. Blir man inkvoterad är det kanske inte givet att man har den kunskapen.